Herr talman! En hel del av det som sades i det föregående anförandet är jag helt beredd att instämma i; många av de psykologiska rundmålningar som herr Wiklund i Stockholm gjorde stämmer säkerligen. Å andra sidan sade han mycket som inte kan få stå oemotsagt. Herr Wiklund och jag tillhörde samma utskott i den gamla riksdagen. Vi gjorde en del resor internationellt och studerade hur man i andra länder sökt lösa rättstrygghetsproblemen och det föränderliga samhällets problem och hur man sökt tillvarata möjligheterna att minska brottsligheten och öka säkerheten. Det enda man vet är att vi egentligen ingenting vet om det långa förloppet, eftersom det inte utförs tillräckligt med forskning på detta område. Vi känner inte till någon patentlösning — vi vet endast att problemen existerar. I den statsverksproposition som nu har lagts fram är det mycket man saknar under justitiedepartementets huvudtitel. En hel del antyds icke ens; en hel del behöver kompletteras. Samtidigt uttalas det i statsverkspropositionen klart och tydligt att kampen mot brottsligheten och kampen för rättstrygghet måste föras över ett mycket brett fält. Det innebär först och främst att man måste förstärka och effektivisera polisen. Vi fick höra att antalet poliser måste ökas mycket kraftigt. I år har man föreslagit en förstärkning av polisen. Men jag vill erinra om att centerpartiet och folkpartiet i fjol var i stort ense med regeringspartiet när vi tog ställning till anslagen till polisen, även om de skiljde sig från regeringspartiet däri att de något ville prioritera trafikpolisen. Det var moderata samlingspartiet som krävde ytterligare polistjänster. Vi vet ännu inte hur långt centraliseringssträvandena inom rikspolisstyrelsen kan föra. Man har sagt mig att det är möjligt att centraliseringen kan uppväga en hel del av de minskningar som uppstår genom en kommande arbetstidsförkortning. Man kan naturligtvis kräva fler poliser. Men jag tycker ändå att det finns skäl att påpeka att Sverige anslår större belopp av skattemedel till polisens verksamhet än något annat nordiskt land. Vi satsar 125 kronor per invånare på polisen. Motsvarande siffror i de borgerligt styrda länderna Danmark och Norge är 72 respektive 53 kronor och i Finland 50 kronor. Det är möjligt att denna jämförelse inte är den enda som bör göras. Man kan t.ex. mäta den s.k. polistätheten, dvs. antalet polismän per tusen invånare. Siffrorna blir då för Sverige 1,66, för Danmark 1,61, för Finland 1,56 och för Norge 1,31. Dessutom satsar vi i Sverige — vilket också bör tas med i bilden — mycket mer på teknisk utrustning än man gör i våra skandinaviska grannländer. Jag har bara velat lämna dessa uppgifter, och jag ämnar inte tala mer om polisfrågan. I mitt parti anser vi inte heller att man enbart genom polisövervakning skapar ett rättstryggare samhälle. Vi menar att en sådan övervakning innebär att man kväver symtomen medan man i stället måste gå till grunden med dessa problem. Kampen mot brottsligheten måste föras på ett mycket brett fält — och det gör man bl.a. genom att effektivisera ett samarbete mellan skola, barnavårdsnämnd och polis. Dessutom kan man minska återfallsbrottsligheten genom en förbättrad kriminalvård. Enligt mitt förmenande har det ägnats alltför stor uppmärksamhet åt de 400 nya polistjänster som föreslås i årets statsverksproposition och alltför liten uppmärksamhet åt det som ändå händer på själva kriminalvårdsfältet. Studerar man statsverkspropositionen noggrant märker man att vi är i färd med att lägga ned anstalter. Man märker att vi, i stället för att behålla de sjumetersmurar som finns och fortsätta att bygga sådana, exempelvis runt en tillbyggnad för ett 160 intagna på Österåker, kommer att ersätta murarna med nätstängsel. Jag kan också upplysa att det jämte denna tillbyggnad skall byggas en klinik för social rehabilitering och arbetsträning. Frivården kommer att få ökade resurser. Antalet nya tjänster är inte stort — det rör sig om ett 40-tal allt som allt — men dessa tjänster kommer att betyda ganska mycket. Det centrala samarbetsorganet för ungdomsfrågor har utarbetat ett förslag till åtgärder.

Det är något ganska väsentligt!

Jag vill också peka på vad fackföreningsrörelsen har gjort, inte minst genom Byggnads. Tack vare fackförbundens medverkan har man lyckats ge de intagna en yrkesutbildning. Jag vill också framhålla det samarbete som inletts med Metall, genom vilket våra interner skall få lära sig ett metallarbetaryrke — montörsarbete eller något liknande. Jag vill också peka på samarbetet med frivilliga organisationer. Inom frivårdens ram har det kommit och skall komma till nya frivårdshotell och nya frivårdsanstalter. Vi har kommit mycket långt från det anstaltstänkande som man väl fortfarande har kvar i vissa delar av Europa. Vi är verkligen inne på den väg som herr Wiklund tidigare antydde, när han sade att det inte är lagbestämmelser som sådana och hårda påföljder som kan motverka brottsligheten. Det är i stället de möjligheter vi har att positivt bygga upp den intagnes förutsättningar att efter vård inom kriminalvårdens ram komma ut med ett yrke, med en bostad och med möjligheter att anpassa sig i det normala livet. Denna mycket liberala syn tycker jag tränger igenom på lång rad håll i den proposition som har lagts fram. Jag tänker inte gå in på alla detaljer.

Vi vill inte säga att vi lever i ett verkligt rättstryggt samhälle. Det finns inget samhälle, vare sig i öst eller väst, som är det. Jag vill stryka under att man ofta far med överdrifter och att det är ganska farligt att peka på statistiken över antalet begångna brottsbalksbrott och ouppklarade brott. Man bör påpeka att de tre senaste årens statistik bara är preliminär. Inom denna statistik kan 20 — 30 brott vara begångna av samma man eller kvinna, och man skall heller inte glömma bort att det är antalet anmälningar och inte antalet faktiska brott som förekommer i denna statistik. Vad uppklaringsprocenten beträffar så anges den för varje år. Vi får redan nu så tidigt på det nya året påminnelser om att verkligt otäcka brott, som begicks i fjol och som alltså kommer att redovisas så som ouppklarade för fjolåret, har klarats upp i år. Detta ger verkligen medborgarna ett intryck av att vi dock lever i ett samhälle, som sätter in all sin kraft just på att klara upp de verkligt svåra och allvarliga brotten. Jag vill till sist apropå folkpartiets aviserade motion om en översyn av vår kriminalvård bara säga, att det är ganska osäkert om en stor parlamentarisk utredning verkligen kommer till rätta med detta problem. Vi har under de senaste veckorna kunnat läsa en hel del om de överläggningar som kriminalvårdsstyrelsens representanter har fört med de förtroendevalda från Österåker. Man har kommit fram till vissa gemensamma överenskommelser, som kommer att leda till konkreta förslag. Vi kan hitta exakt dessa förslag i den redovisning som justitierådet Ingrid Gärde Widemar gav i höstas av de förslag som kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvårdens ram sade sig ämna lägga fram detta år. Denna utredning måste uppenbarligen börja anpassa sina bedömanden till den nya situationen. Det är så mycket som händer inte bara inom våra anstalter och utanför dem. Det händer också en hel del inom de utredningar som pågår, och vi vet alla att en stor parlamentarisk utrednings första och mest betydande funktion egentligen är att stoppa upp all utveckling, alla andra utredningar som pågår, alla förslag som man har tänkt sig lägga fram.

Herr talman! Jag blev kanske något förvånad när fröken Mattson i början av sitt anförande menade att jag skulle ha sagt att det första och mest angelägna skulle vara att förstärka polisen. Det har jag inte sagt, utan jag har tvärtom utvecklat att många i debatten gör det för enkelt för sig; jag har försökt lägga ett nyanserat perspektiv på denna problematik. Jag har dessutom sagt att polisen fungerar allra bäst då den är preventiv, servicebetonad. Att poliskåren nu numerärt inte är tillräcklig vill jag åter belägga genom att hänvisa till rikspolischefen. Jag kan inte finna annat än att han har fog för sitt yrkande om bättre personalresurser. Han säger att polisen sviktar under bördan av narkotikamissbruket och all den brottslighet som hänger samman därmed och att han därför behöver en förstärkning på 800 man — vi skall inte nämna länspolischeferna som krävde ett mycket större antal. I statsverkspropositionen är hälften så många ytterligare tjänster föreslagna. Vad till sist gäller kriminalvården och det som fröken Mattson anförde om den är ju detta verkligt tunga motiv för en parlamentarisk utredning. Jag tycker det är värt all uppskattning att det socialdemokratiska partiet arbetar med en grupp, efter vad fröken Mattson berättade. Men det vanliga sättet att gripa sig an med samhällsproblem är väl ändå att man har parlamentariska utredningar. Vi kommer att yrka på det i den partimotion som vi kommer att väcka inom de närmaste dagarna. Jag är ganska säker på att fröken Mattson och jag är eniga beträffande många av dessa svåra frågor, inte minst är vi det när det gäller behovet av en ökad forskning. Vi vet för litet om dessa frågor. Låt oss göra vad vi kan för att öka och intensifiera forskningen rörande kriminalitetsproblemen!

Herr talman! ”Läget inom polisväsendet är ansträngt och situationen måste betecknas som allvarlig. Trots att alla tillgängliga resurser hårt utnyttjats har läget under senaste året avsevärt försämrats. Sålunda visar brottsligheten en mycket kraftig ökning. Det är med nuvarande resurser inte möjligt att ge den enskilde medborgaren tillfredsställande skydd till person och egendom.” Så lyder inledningen till den petitaskrivelse som rikspolisstyrelsen lämnade i höstas. Under 1969 fick vi en uppbromsning av brottsutvecklingen, som annars under de senare åren normalt har ökat med ungefär tio procent per år. Den mycket intensiva satsningen på narkotikaområdet torde ha varit anledningen till att vi under 1969 kunde registrera en nedgång med nära fyra procent, men glädjen blev tyvärr mycket kortvarig. Det har inte varit möjligt att fortsätta med den målinriktade aktivitet som polisen då gjorde med hänsyn till behovet på andra områden, och brottskurvan pekar nu åter mycket markant uppåt. Under januari— oktober 1970 — det är de senaste siffror vi har — ökade brottsbalksbrotten totalt med mer än 17 procent i jämförelse med 1969. Inte minst i Stockholm råder förhållanden som man absolut inte kan tillåta på sikt. På T-banan tvingades polisen under december att göra inte mindre än tusen ingripanden eller i genomsnitt mer än 30 per dag. Jag har här adventsoch julnumret år 1970 av Katarina Församlingsblad. I denna finns rubriken ”Aftonsång kl. 15 i Katarina”. Det heter i artikeln ”Aftonsångsgudstjänst i Katarina kyrka får flyttas från kl. 18 på söndagarna till kl. 15 enligt tillstånd från domkapitlet. Tillståndet har begärts av kyrkoherden efter samråd med präster, kyrkoråd och musiker.

En av samhällets viktigaste uppgifter är väl ändå att ge medborgarna ett rimligt mått av skydd till liv och egendom. Regeringen bär genom många underlåtenhetssynder en stor del av ansvaret för den här mycket oroande utvecklingen. Den ökande brottsligheten är särskilt oroande därför att de grövre våldsbrotten blivit allt råare och ökat så markant. Man kan verkligen fråga sig vad det är för ett samhälle vi lever i när gamla människor ofta inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott av rädsla för överfall. Av resultaten av regeringens underlåtenhetssynder vill jag särskilt nämna otillräckliga personella resurser för polisen och minskade möjligheter till karaktärsfostran av vår ungdom. Respekten för de etiska och kristna normerna, som utgör grundvalen för rättsmedvetandet i den västerländska kulturtraditionen, har tyvärr minskat genom den avkristningsprocess som ägt rum i vårt samhälle under de senaste decennierna. Regeringspartiet är inte utan delansvar för detta. För att bryta denna mycket oroande utveckling måste åtgärder vidtas på en mycket bred basis. Jag håller med föregående talare om att det självfallet inte bara är fråga om en förstärkning av polisen utan om en mängd olika åtgärder. Kriminalvården måste moderniseras och ges ökade resurser, och framför allt behöver den öppna vården betydligt större uppmärksamhet än tidigare. Vi måste skapa en bättre livsmiljö inom bostadsområden med goda möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning. Vi måste satsa hårt och intensivt på idrott och annan fritidsverksamhet, inte minst inom ramen för de ideella organisationerna. Lärarna måste få ökade möjligheter att ge sina elever en god fostran till respekt för vedertagna normer, hänsynstagande till medmänniskor, till god stil och hyfsat uppträdande. Skolans roll som fostrare måste återställas. Undervisningen i rättsvård inom samhällskunskapen måste utbyggas inte minst med polisens medverkan. Jag tror att det är mycket värdefullt och angeläget att polisen får en naturlig kontakt med ungdomen genom denna undervisning och också på många andra sätt. Huvuddelen av vår ungdom är mycket skötsam — vilket vi lätt glömmer bort med tanke på att det är en minoritet som missköter sig men som är så mycket mer högljudd.

En organisatorisk åtgärd som enligt min mening borde kunna medverka till ett bättre förhållande mellan polis och allmänhet är att man ger poliserna speciella ansvarsområden. Detta är ett steg i riktning mot kvarterspolis, men kvarterspolis är mycket personalkrävande. En polisman som bor inom ett område skulle t.ex. kunna ha det som sitt ansvarsområde. Även om han inte bor där, skulle han inom sitt område försöka lära känna de speciella problem som där finns och om möjligt också lära känna de människor som där bor eller som flyttar in. Jag tror att detta i hög grad skulle kunna medverka till bättre förhållanden och större möjligheter att hålla ordning i dessa områden. För att skapa förnyad respekt för de moraliska normer som är nödvändiga i ett rättssamhälle är givetvis en kristen fostran särskilt värdefull och samhällsnyttig. Det är därför mycket angeläget att både stat och kommun har en allmänt positiv inställning till kristen aktivitet och på olika sätt stöder kyrkligt och övrigt religiöst arbete. De borgerligas krav i riksdagen under åtskilliga år på avdragsrätt för gåvor till bl.a. religiösa och ideella organisationer är ett förslag till konkreta åtgärder som kunde underlätta en kristen fostran. Jag beklagar att socialdemokraterna hittills har avslagit denna framställning. När det gäller den polisiära övervakningen diskuterades förra året mycket intensivt frågan om TV-övervakning. I en arbetsgrupp inom moderata samlingspartiet hade vi föreslagit en viss utökning av den redan etablerade TV-övervakningen. I Aftonbladet och i den socialdemokratiska propagandan gick man till våldsamt anfall mot detta förslag, som man karakteriserade som ett stort angrepp på den personliga integriteten. Överallt på gator och torg skulle vi ha vakande ögon som såg allt vad vi hade för oss, sades det i buskpropagandan. Man talade t.o.m. om Orwells vision av 1980 med den av staten helt kontrollerade människan. Det kan kanske vara på sin plats att så här i efterhand, då valkampens hetta har lagt sig, se efter vad moderata samlingspartiets arbetsgrupp egentligen sade. Det stod så här i rapporten: ”Vi har tidigare berört den offentliga miljön och ordningens upprätthållande på offentliga platser. Förutom en förstärkt patrullering borde en utökad användning av TV-bevakning prövas. Detta bör gälla såväl kommunikationscentra som vissa torg och öppna platser.” Och i en av de 19 sammanfattande punkterna hette det: ”Ökad TV-bevakning av offentliga platser prövas.” Justitieministern har i årets petita föreslagit en utökning av TV-bevakningen i tunnelbanorna, vilket jag hälsar med stor tillfredsställelse. Jag hoppas att Aftonbladet nu inte skall gå till storms mot justitieministern med samma frenesi som man gjorde i valrörelsen mot moderata samlingspartiet. Tidigare har ju som bekant TV-övervakning införts på SJ:s centralstation i Stockholm med mycket gott resultat. Det har blivit betydligt bättre förhållanden än tidigare, och jag tror inte att en enda SJ-resenär har känt sin integritet hotad genom att polisen i stället för att direkt vid patrullering gå och se på honom eller henne gör det på en TV-skärm nere i källarplanet. Denna anläggning kostade ungefär 1,4 miljoner kronor. Den beräknas motsvara en personalinsats av inte mindre än 20 polistjänster, vilket innebär en kostnadsbesparing på mellan en halv och en miljon kronor om året. Det är alltså en mycket lönsam investering i rättstrygghet. Nog finns det väl ändå mycket starka skäl att utnyttja TV-övervakning också på andra platser där bevakningen är nödvändig men svår och personalkrävande, i synnerhet så länge som personaltilldelningen från regeringens sida är så snålt tilltagen som för närvarande. Jag erinrar om de siffror som redan nämnts i debatten. Rikspolisstyrelsen har begärt 800 tjänster, regeringen har gått med på hälften, eller 400. Det innebär i realiteten en nedskärning av polisens personella resurser från den 1 januari 1972, eftersom situationen då påverkas av arbetstidsförkortningen. Man har inom rikspolisstyrelsen beräknat att arbetstidsförkortningen motsvarar över 600 tjänster. Det finns därför all anledning för riksdagen att följa moderata samlingspartiets förslag att gå med på de 800 tjänster, som rikspolisstyrelsen begärt. Efter alla exempel under senare år på allt brutalare metoder i den kraftigt ökande brottsligheten, är det en alltmer enhällig opinion som kräver kraftåtgärder för att komma till rätta med utvecklingen. Jag har redan tidigare påpekat att det måste till en mängd olika åtgärder och att en förstärkning av polisen bara är en, men en mycket viktig sådan, och en åtgärd som kan ge snabba resultat. I pressen — och då också den socialdemokratiska — har under det senaste halvåret önskemålen om fler poliser blivit alltmer markerade, inte minst efter det beklagliga rånmordet i Älvsjö. Tidningen Arbetet hade en ledare den 11 december med rubriken ”Stoppa brottsvågen! ” Där heter det: ”I väntan på att den brottsförebyggande verksamheten utformas och slår igenom — och det tar alltid tid — måste polisens resurser ytterligare förstärkas och förstärkas ordentligt. Regeringen bör göra klart för sig, att det är ett krav, som har en stor majoritet av svenska folket bakom sig och sedan handla därefter.” Tyvärr har regeringen inte följt detta goda råd från Arbetet. Fröken Mattson var inne på polissituationen och lämnade bl.a. en del uppgifter från de andra nordiska länderna. Jag kan inte härifrån kontrollera dessa uppgifter, men jag erinrar mig att vi på ett sammanträde helt nyligen fick en statistik som utvisade att det inte var någon större skillnad mellan de nordiska länderna i fråga om polistätheten. Dock låg Sverige sämst till i jämförelsen. Men det är inte det väsentliga i sammanhanget. Det väsentliga är att brottsligheten här i vårt land är avsevärt högre än i de andra länder som kan jämföras med oss. Jag har tittat rätt mycket på internationell statistik. Jag erkänner att den är svår att hantera och att den kan bedömas litet olika i olika länder, men tendensen är helt klar: vi ligger avgjort i topp i fråga om brottslighet. Det är det som är det väsentliga och som ger anledning till att vi här måste få fler poliser för att klara situationen. Det som framför allt gör att vi måste öka polispersonalen är att uppklaringsprocenten är förhållandevis så låg. Jag har inte den senaste statistiken, men det rör sig om litet över 30 procent totalt, för tillgreppsbrotten litet över 20 procent. Det får inte vara så att man med fog kan säga att brott lönar sig. En låg uppklaringsprocent som den vi har är i och för sig en faktor som pressar upp brottsligheten. Omvänt får ökade möjligheter att upprätthålla ordning och upptäcka brott än dubbel effekt. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om polisens situation. Den enskilde polismannen har en utomordentligt svår uppgift. Han pressas allt hårdare av en allt tyngre arbetsbörda. Samtidigt blir hans arbete alltmer riskfyllt. Det är orimligt att begära att poliserna skall stå ut med sina påfrestande arbetsförhållanden utan rejäla löneförbättringar. Det är också orimligt att begära att de skall orka med ständigt ökande arbetskrav. Jag hoppas, herr talman, att det skall bli möjligt att snart nå positiva resultat i de pågående förhandlingarna och att riksdagen skall känna större ansvar än regeringen när det gäller att möjliggöra större effekt hos polisen och samtidigt rimligare arbetsbelastning på den enskilde polismannen. Allra sist vill jag framföra den förhoppningen att frågan om ersättning till polisman för kroppsskada i samband med tjänsten kommer att lösas. Regeringen har på ett direkt upprörande sätt misskött denna fråga, som vi i moderata samlingspartiet anser ytterst angelägen. Under tiden januari-oktober 1970 inträffade inte mindre än 686 fall av polismisshandel, vilket innebär en kraftig ökning. Det är verkligen hög tid att regeringen följer riksdagens uppmaning och gör något i denna för den enskilde polismannen viktiga fråga.

Herr talman! ”Detta fick riksdagsmännen höra i Slottskyrkan” — så lydde Expressens reflexrubrik över referatet av direktorns i Svenska kyrkans centralråd Ingmar Ströms predikan vid gudstjänsten som föregick det högtidliga öppnandet av enkammarriksdagen. Vad var det då som denne frispråkige kyrkans man lät oss höra? Jo, bl.a. att riksdagsmännen ”sanningen att säga” inte är så särskilt populära just nu. Detta visste vi kanske förut. Och det är väl egentligen inte för att själva bli populära som vi sitter i riksdagen utan för att i någon mån motsvara de förväntningar som ställs på oss att vi skall göra det bästa för vårt samhälle och våra medborgare. Men orsaken till impopulariteten är kanske rent av att finna hos oss själva. I det vid nämnda tillfälle anförda citatet av Herbert Tingsten om den politiska debatten heter det, att motståndarna i denna beskrivs som ”oskickliga, odugliga och misstänkta för ond vilja” — onekligen både fult och onödigt. Skulle vi inte litet mer kunna hålla oss till sak och litet mindre nedsvärta eller misstänkliggöra varandra? Kanske skulle politiken vinna därpå och vi själva bli mer tillfredsställda. Textorden i slottskapellet ur Elihus strafftal till Job — ”Om du är rättfärdig, vad giver du Honom”, dvs. Gud? — överfördes till oss med frågan: Vad ger politikerna människorna? Ja, vad ger vi? — Vi strävar väl alla att ge våra medborgare ett så bra samhälle som möjligt. Väl träter vi många gånger om de olika vägarna att nå detta mål. Men inte skulle vi behöva misstänkliggöra varandras motiv härvidlag. Jag tror emellertid att vi politiker har lätt att fastna i det materiella. Och visst är dessa ting viktiga. Men vi måste komma ihåg, att ”icke allenast av bröd lever människan”. Det finns värden som ger bättre underlag för lycka, tillfredsställelse och harmoni. Om vi försöker lösa problemen ur rättfärdighetens synvinkel, om vi låter kärlekens och försonlighetens ande bli vägledande för våra förslag och handlingar, skulle detta vara av stort värde för vårt folk. Inspirationskällan till detta är — och därvid håller jag helt med Ingmar Ström — evangeliernas Kristusgestalt. Hur stor del av vårt folk tror detta? Jag skulle vilja säga: betydligt fler än man ofta menar. Det är sant att den stora mängden inte offentligt väljer sida och inte så lätt låter engagera sig. Att man ändå har en stark och nedärvd känsla för vad som är rättfärdigt och betydelsefullt vittnar åtskilliga undersökningar om.

Det var gifta människor som fick frågan: ”Om man tänker på olika slags uppfostran — tror Ni det är mycket bra med kristen fostran, eller ganska bra eller ganska illa eller mycket illa med kristen fostran?” 18 procent svarade ”mycket bra” och 55 procent ”ganska bra”. Det var således återigen 73 procent positiva svar. En stor majoritet av vårt folk är alltså positiv till en kristen fostran och anser att en sådan gör ungdomen mer laglydig — 86 procent —, mer hjälpsam — 84 procent —, mer rättvis, mer vidsynt och mer frikostig. Framtidsönskningarna för barnen visar utan tvivel en mer realistisk än materialistisk inställning, trots att valmöjligheten var liten. Vad har nu detta att säga oss politiker?

Den i stort sett positiva attityd, som skolnämnden finner i 1969 års läroplan för grundskolan, ligger i linje med de önskemål, som man bör ställa på skolan i detta avseende.” 1957 års skolberedning erinrades redan i sina direktiv om de karaktärsfostrande och personlighetsdanande uppgifterna som uppfostrans viktigaste. Och i sitt betänkande säger utredningen själv: ”Genom den etiska fostran skall eleverna bibringas en klar uppfattning om de moraliska normer som måste gälla i ett demokratiskt samhälle.” Kring ett sådant uttalande måste det väl råda en ganska enhällig uppslutning, ty ett samhälle kan inte i längden bestå utan en moralisk normsättning. I propositionen till 1962 års riksdag om grundskolan gjorde ecklesiastikminister Edenman ett klart och riktigt uttalande, som väl kan betraktas som ett etiskt minimum. Det lydde: ”Respekten för sanning och rätt, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet representerar så omistliga tillgångar, att de kan sägas utgöra några av de grundvärden, som måste bestämma skolans mål och inriktning. Även om i övrigt det mesta är föränderligt i utvecklingssamhället, ges det vissa grundvärden, som aldrig förlorar sitt innehåll och sin giltighet. Det är av avgörande betydelse för skolans fortsatta arbete, att denna målsättning är allmänt godtagen.” — Det har senare understrukits att denna målsättning gäller också gymnasiet och i övrigt hela vår skola. I våra skolor skall enligt riksdagens beslut och i anledning därav utfärdade läroplaner religionskunskapen ge kristendomen en plats som svarar mot dess i jämförelse med andra religioner dominerande ställning i vår kulturmiljö. Denna undervisning skall grundas på Bibeln, kristendomens egen urkund. Jag har åtskilliga gånger mötts av frågan: Kan inte kristendomsundervisningen göras frivillig? Jag har alltid svarat: Nej, det kan den inte! Alla ungdomar som går ut från vår svenska skola skall ha med sig en fond av kunskap om Bibeln och kristendomen. Undervisningen skall ske objektivt — därom har enighet rått alltsedan 1919. Ingen påtryckning får ske på eleverna, vare sig från ateistiskt eller kristet håll. Men den skall inte därför vara oengagerad. Jag har tidigare tillåtit mig uttrycka det så: Objektiviteten betyder för det första respekt för saken, för det andra respekt för individen. Saken, objektet, skall meddelas eleverna, och det är i första hand kristendomen, i andra hand andra religioner. Beträffande individen får undervisningen inte vara proselytvärvande, men den får inte heller ta som sin uppgift att undergräva kristen tro. Frågan om alternativ skola har då och då förts fram. Så skedde t.ex. vid fjolårets kyrkomöte och riksdag. Vad man främst syftar till är att religionskunskapen skall få en än mera positiv inriktning. Givetvis behjärtar jag denna inställning. Vad jag befarar är emellertid att den obligatoriska skolan därvid kanske riskerar få mindre eller kanske ingen religionsundervisning alls. Den fond av kunskap i detta ämne som jag menar alla elever skall ha med sig ut i livet och som kyrka, frikyrka och samfund kan bygga vidare på skulle för det stora flertalet bli mindre, kanske ingen alls. Hänsynen till denna, som jag menar, majoritet av ungdomen gör att jag tvekar om följderna. I statsutskottets avvisande utlåtande i fjol avlämnades ett särskilt yttrande, som jag för min del kan instämma i. Det lydde: ”Åtskilliga föräldrar hyser otvivelaktigt en önskan att skolan skall ge mera utrymme åt positiv kristendomsundervisning och etisk fostran. Dessa berättigade önskemål bör så långt möjligt tillgodoses på annat sätt än genom skapande av en direkt alternativ skolorganisation.

En betungande arbetsgivaravgift, en hindrande investeringsavgift på kyrkbyggen, en kvardröjande arvsbeskattning för de fria samfunden etc. — allt detta är något av en beskattning av idealiteten, som snarast borde undanröjas och som påtalats i motioner också vid denna riksdag. Kyrka—stat-utredningen har i ett av sina betänkanden påvisat vilken oerhörd tillgång för vårt land — inte minst på det sociala området — svenska kyrkan och de fria trossamfunden är. Ur statistiken kan nämnas att dessa trossamfunds gudstjänster — inklusive svenska kyrkans — varje vecka besökes av i runt tal 550 000 personer. Sammanfattningsvis kan anföras att cirka två miljoner svenskar är engagerade i kyrklig eller frikyrklig verksamhet. I den situation, andligt och moraliskt, i vilken vårt land befinner sig, är det förvisso angeläget att alla goda krafter enas för att undanröja stötestenarna på de ungas väg, ge stöd åt de många ungdomsorganisationerna med frivilligt arbetande krafter och i skolans undervisning få den rätta betoningen av fostran och vägledning. Ungdomsorganisationernas stöd bör så snart de ekonomiska möjligheterna medger höjas. Det är bl.a. en allmän önskan att åldersgränsen tolv år för fritidsgrupper snarast sänkes till tio år i likhet med vad fallet är på landstingsområdet. Att lag och ordning skall råda i ett land, därom torde de allra flesta vara ense. Att trygghet skall ges, så att gamla och ensamma kan våga sig ut på gator och i tunnelbanestationer utan att behöva frukta överfall, det tycker vi också bör vara självklart. ”Det är” — som Gunnar Helén nyligen yttrade i en intervju — ”demokratins stora dilemma att vi inte har orkat med att hjälpa olyckliga och ensamma aggressiva människor till en sådan personlighetsutveckling, att det för dem är uteslutet att gå fram och slå ner en äldre och svagare människa”. — Att en starkare polisbevakning måste till är ofrånkomligt. I regel rör det sig om ungdomar som upplever det etablerade samhället som nedtryckande och orättvist. Så tar man till utomparlamentariska medel, vilket naturligtvis är förkastligt. Sambandet mellan lagstiftning och moral är otvetydigt. Kyrkor och samfund skall föra rättfärdighetens talan men samtidigt förkunna evangeliet, omsatt i praktisk handling. Våra ungdomsorganisationer bör — besjälade av sann idealitet som de är — göra sitt yttersta för att nå de ungdomar som annars går till gäng och raggargrupper. Ungdomsorganisationerna bör, som redan framhållits, få det allmännas uppmuntran och ekonomiska stöd. Herr talman! Vår ungdom, som i stort sett är fin, framåtsträvande och ambitiös, är alltför dyrbar för vårt framtida Sverige, för att vilseledas av små extrema men högljudda grupper.

Herr talman! Den kampanj mot narkotikalangningen och missbruket av narkotika som rikspolisstyrelsen startade i början av år 1969 gav intressanta lärdomar. Man avdelade ungefär 600 polismän för den stora kampanjen. På kort sikt fick man goda resultat. Narkotikalangningen trängdes tillbaka. Såvitt man kan förstå minskade också rekryteringen till narkotikamissbrukarnas skara. Men dessutom minskade för första gången på många år brottsligheten i allmänhet, särskilt antalet förmögenhetsbrott. Narkotikamissbrukarna drivs ofta till att begå stölder eller andra förmögenhetsbrott för att komma över pengar till inköp av narkotika. När narkotikamissbruket i viss omfattning trängdes tillbaka och en mängd narkotikalangare och även en del narkotikamissbrukare togs om hand för straff eller vård, minskade därför antalet förmögenhetsbrott. Polisens resurser var emellertid inte tillräckliga för att man någon längre tid skulle kunna avdela en så stor del av resurserna till narkotikabekämpning, utan denna verksamhet måste begränsas, Resultatet uteblev inte. Den minskning av brottsligheten, som jag nyss nämnt, tycks enligt hittills tillgängliga preliminära siffror ha begränsats till de tre första kvartalen år 1969. Redan under det fjärde kvartalet tycks trenden ha vänt. Och under år 1970 var brottslighetens ökning rekordartad, samtidigt som narkotikamissbruket uppenbarligen blossade upp på nytt. Detta missbruk tycks för övrigt nu ha spritt sig långt utöver de största städerna, som tidigare var de egentliga härdarna. Först och främst kan man konstatera att en tillräckligt stor insats från polisens sida på kort sikt kan tränga tillbaka inte bara narkotikalangningen och missbruket av narkotika utan också brottsligheten i allmänhet. Men man måste också tyvärr dra den slutsatsen att en kortvarig kampanj bara ger tillfällig verkan. I Japan genomförde man för några år sedan en mycket omfattande kampanj som jag tror sträckte sig över tre år, och man tycks genom den ha nått en del bestående resultat. Men då är att märka att den kampanjen var mycket intensivare och mer omfattande än den i Sverige. Det var alltså mycket olyckligt att polisens resurser inte räckte till för att fullfölja narkotikakampanjen. Den omständigheten i förening med den verkligt oroväckande ökningen av både våldsbrottsligheten och förmögenhetsbrotten under år 1970 gör det nödvändigt med en ordentlig upprustning av polisens resurser. Som tidigare framhållits i kväll motsvarar den ökning av polispersonalen som föreslås i årets statsverksproposition i stort sett bara den arbetstidsförkortning som inträder den 1 januari 1972, och detta även om man till de 400 polistjänsterna lägger ökningen av annan personal, som ju delvis har till uppgift att avlasta den egentliga polispersonalen vissa göromål. Det är alltså inte fråga om någon reell förstärkning av de personella resurserna. Och den upprustning som föreslås i fråga om utrustning m.m. är helt otillräcklig för att kompensera stillaståendet på personalsidan — alltså ett stillastående medan brottsligheten ökar med 10 procent eller därutöver. Brottsligheten har nu nått en sådan omfattning att jag tror de flesta är överens om att den är ett verkligt allvarligt samhällsproblem. Samhället kan inte längre garantera den enskilde medborgaren ett rimligt skydd till person och egendom. Det är på sitt sätt glädjande att rikspolisstyrelsen öppet har fastslagit detta i sina petita. Det borde då vara en väsentlig uppgift för regeringen att föreslå åtgärder för att komma till rätta härmed. Nu är vi alla överens om att man inte löser problemet med den ökande brottsligheten enbart genom att utöka polisen. Men på kort sikt är den mest effektiva åtgärden en ökning av polisens personella och övriga resurser till en rimlig nivå. Men sedan fordras en lång rad åtgärder på olika områden. Nya metoder måste prövas för att resocialisera lagöverträdarna, både inom anstaltsväsendet och inom frivården.

Oavsett vad man kan göra inom kriminalvården måste naturligtvis huvudvikten läggas på förebyggande åtgärder. Det är alla överens om, men mycket litet av förebyggande åtgärder har vidtagits i förhållande till behovet. För att man skall lägga tonvikten på förebyggande åtgärder talar givetvis både effektivitetsskäl och humanitetsskäl. Jag tror att man skall göra klart för sig att det kommer att fordras mycket omfattande insatser på en rad olika områden, mycket mer omfattande än vad jag tror att de flesta riksdagsledamöterna är inställda på, eftersom man inte har studerat behovet av åtgärder på alla områden. Vi har underlåtit att i tid stämma i bäcken, och därför måste vi nu stämma i ån. Vi vet att det är betydligt arbetssammare och dyrbarare. Ju längre vi dröjer, desto mer kommer åtgärderna att kosta. I detta förebyggande arbete måste man engagera hem och skola, barnavårdsnämnder och andra samhällsorgan för ungdomsvården och inte minst frivilliga organisationer av olika slag. Detta har också framhållits tidigare i kväll. För att arbetet skall bli framgångsrikt är det också angeläget att få medverkan från massmedierna. När det gäller Sveriges Radio bör staten enligt min mening förhandla om en nedtoning av våldet i TV-programmen. Det är visserligen knappast vetenskapligt bevisat om och i vilken grad våldsprogram i TV verkar förråande på tittarna, men det är så pass mycket som talar för att särskilt det s.k. underhållningsvåldet i längden kan verka avtrubbande på deras allmänna inställning till våld, att man, enligt min mening allvarligt bör överväga åtminstone en nedtoning av våldsinslagen i programmen. Ännu angelägnare är det att dämpa våldsinslagen i biografernas filmer, där våldet tycks få allt större utrymme. I mitt anförande i remissdebatten förra året omnämnde jag ett uttalande av den bortgångne författaren Lars Görling, som i sina böcker behandlat ungdomsbrottsligheten. Han tillfrågades en gång hur brottsligheten enligt hans mening skulle kunna motverkas och svarade då, att han trodde att den enda utvägen var att få ett slags väckelse till stånd. Jag tror att det ligger mycket i det svaret. Vi måste på något sätt motverka den ökade våldsmentaliteten i vårt samhälle över huvud taget och också återskapa respekten för andras egendom. Det är naturligtvis inte möjligt att få fram en sådan väckelse genom ett riksdagsbeslut. Vad vi kan göra är att starta en upplysningskampanj mot våld och annan brottslighet och att i Övrigt sätta in åtgärder av de slag jag nyss nämnt. Ett exempel på sådana åtgärder är den rättsundervisning som förekommer i skolorna med polisens medverkan och som jag tror har slagit väl ut. Men den förekommer ju i alldeles för liten utsträckning. Jag tycker att det är regeringens skyldighet att i den oroande situation som vi befinner oss beträffande brottsutvecklingen ta ett verkligt initiativ. Problemet är väl främst att utforma åtgärderna så att de blir effektiva men samtidigt inte alltför drastiska. En parlamentarisk beredning med uppgift att snabbt utarbeta närmare förslag till åtgärder är sannolikt den bästa arbetsmetoden. Folkpartiet upprepar i år sitt förslag om en kriminalpolitisk beredning för utformning av vår kriminalpolitik. En sådan beredning skulle kunna få till sin första uppgift att planlägga en upplysningskampanj mot brottsligheten för att därefter utarbeta förslag till den rad av åtgärder som behövs. För dessa åtgärder finns det redan rätt mycket utredningsmaterial, det gäller helt enkelt att komma överens om att satsa på åtgärderna. Jag vill, herr talman, tillägga några ord om allmänhetens uppträdande vid våldsbrott. Ofta skildrar tidningarna hur en angripen lämnas utan hjälp mot våldsverkare trots att många människor finns i närheten. Det verkar nästan som om dessa ofta tror att det inte är tillåtet att ingripa för att hjälpa en person som överfallits. Jag tror det vore värdefullt med en information till allmänheten om att den som kommer en angripen till hjälp har samma rätt att använda våld som nödvärnsreglerna ger den angripne. Även om polisen skulle få ökade resurser, kan den ju inte finnas till hands överallt. Jag tycker det bör anses som en moralisk plikt för personer som bevittnar ett angrepp att i mån av förmåga — och det sista vill jag understryka, annars kan olyckliga följder för hjälparen kanske uppkomma — hjälpa den angripne, tills polis hinner tillkallas och komma till platsen. Naturligtvis kan detta ibland komplicera utredningen i saken och ibland leda till att hjälpen går litet för långt. Men det är enligt min mening inte ett tillräckligt motargument. Herr talman! Som riksdagsman för Sjuhäradsbygden hade jag helst önskat att här kunna ta upp en del av bygdens speciella problem. Det gäller TEKO-industrins situation och även företagsamheten i övrigt. Det gäller också de olägenheter för både företagen och de enskilda människorna i mindre samhällen som orsakas av att väganslagen i så liten grad går till vägbyggande och framför allt till underhåll av de något mindre vägarna, de s.k. sekundärvägarna. Och det gäller den oro som råder beträffande järnvägskommunikationerna. I dagens nummer av Borås Tidning redovisas verkligt oroväckande nedläggningsplaner från SJ:s sida beträffande den östra delen av Sjuhäradsbygden. Nu räknar jag emellertid med att kunna återkomma i dessa frågor i andra sammanhang under vårriksdagen. Med hänsyn till den långt framskridna tiden i fråga om både dagar och tidpunkt på kvällen för denna remissdebatt skall jag därför inte, herr talman, ytterligare förlänga debatten genom att nu ta upp dem.

Herr talman! Om det är något fel på kommunikationsminister Norling, så är det att han är alltför nöjd med årets budget. Jag är övertygad om att han har arbetat hårt för att tillvarata kommunikationsdepartementets intressen under budgetbehandlingen. Han kan peka på ett och annat russin i kakan också. Riksdagen skrev förra året och begärde tidigareläggning av beställningen av den nya isbrytaren, och den kommer nu till stånd. Det tror jag kommer att glädja många norrlänningar. Men i stort sett kan man väl konstatera att det besvärliga ekonomiska läget har gått ut över kommunikationsanslagen. Utan ett ord av beklagande stryker herr Norling ett streck över televerkets målsättning om en normal leveranstid av två veckor för nya telefonabonnemang och snabb felavhjälpning. I stället är det televerket som har fått meddela att man nu måste räkna med stora förseningar, såväl då det gäller nya abonnemang som när det gäller att avhjälpa fel som har uppstått. Inte med ett ord anger herr Norling att det skulle behövts låt oss säga 300 miljoner kronor mer i anslag för att komma upp till den miniminivå som Vägplan 70 angav. I den konkurrens som råder mellan SJ och vägtransporterna har statens järnvägar på senare tid fått avstå från fördelaktiga fraktavtal bara därför att man inte haft tillräckligt med godsvagnar. Kommunikationsministern har inte kunnat ge statens järnvägar de investeringsmedel som är nödvändiga för att snabbt häva denna brist på godsvagnar, som försvårar statens järnvägars konkurrens med vägtransporterna. Det är klart, herr talman, att i det budgetläge vi har för närvarande kan oppositionen inte lova några stora belopp för denna huvudtitel. Men vi har inte samma önskan som kommunikationsministern att vara diskreta och tystlåtna om de stora brister som finns på detta område. Vi tror att en allmän debatt, där man klart slår fast de brister som för närvarande finns, är nyttig och även borde ligga i statsrådets intresse. En del av svårigheterna att hävda kommunikationernas ställning torde nämligen bero på att man i allmänhet inte har klart för sig vilka stora samhällsekonomiska resultat som investeringar på detta område kan ge. I övrigt kan nog bristen på aktivitet inom kommunikationsområdet förklaras med den ovisshet som för närvarande råder i stora kretsar om den framtida trafikpolitikens utformning. Det framförs nu från nästan alla håll krav på en omprövning av 1963 års trafikbeslut, eller i varje fall en översyn av beslutets tillämpning. Självfallet har nedläggningen av järnvägar och de upprepade stora höjningarna av SJ-taxorna bidragit till att sätta fart på denna debatt. Det utskott som i den gamla riksdagen hade ansvaret för trafikfrågorna har under senare år fört en uppehållande strid mot dessa förslagställare.

Denna tanke har ingen något att invända mot. Målsättningen i 1963 års trafikbeslut är emellertid alltför allmän och inrymmer en del mot varandra stridande syften. Det finns därför anledning att nu göra en omprövning av de ramar, som vi skall lägga ut i vår trafikpolitiska ramhushållning. Vi har tidigare hävdat att man för att göra en sådan översyn av trafikpolitiken behöver ytterligare underlag. Vägplan 70 var en av de bitar som saknades. En annan var vägkostnadsutredningen. Men, herr talman, hur blir det med detta underlag för omprövningen av trafikpolitiken? Vägplan 70 utarbetades under ordförandeskap av förre kommunikationsministern Gösta Skoglund, men den verkar vara desavuerad av finansminister Sträng redan vid årets budgetbehandling. Statsrådet Norling säger att han skall återkomma till den, och vi avvaktar givetvis detta med intresse, men jag skulle inte tro att statsrådet i dag kan lova att Vägplan 70 kommer att vara underlaget för regeringens vägpolitik. Det vore intressant att få en kommentar på denna punkt. Vägkostnadsutredningen, som skulle vara en så nödvändig förutsättning för att man skulle kunna göra en riktig bedömning inte minst av de svåra avvägningsfrågorna om konkurrens mellan vägtrafik och järnvägstrafik, tycks aldrig bli färdig. Den har arbetat i fem år, och man kan fortfarande inte se något resultat. Man kan inte heller se något slut på arbetet. Därför skulle jag vilja uppmana kommunikationsministern att göra en radikal förändring av vägkostnadsutredningens arbete. Den har arbetat fem år i knappt halvfart. Den har haft en utomordentligt dugande person som ordförande; men han har väldigt mycket annat att syssla med.

Jag ber alltså kommunikationsministern ge utredningen en tidsplan och förse den med tillräckliga resurser för att den skall kunna bli färdig i rimlig tid. Vidare tycker jag att det finns anledning att redan nu tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra den översyn av trafikpolitiken som jag anser vara nödvändig. I den översynen måste de samhällsekonomiska, regionalpolitiska och sociala hänsynen vägas in. Jag tror att det vore nyttigt, om den utredningen kunde starta redan nu, trots att vägkostnadsutredningen, även om den forcerar sitt arbete, inte rimligen kan bli färdig omedelbart. Det finns så många olika frågor att sätta sig in i på det här området att en sådan översyn torde få fullt upp att göra, och den kan under hand få resultat från vägkostnadsutredningen. Kollektivtrafiken kräver stora satsningar. I storstäderna kan vi se köer och kapacitetsbrister.

Staten har inte satsat så mycket på forskning och utveckling inom det området. Folkpartiet kommer att i en motion lägga fram förslag om ett forskningsoch utvecklingsbolag, som förslagsvis skulle kunna kallas AB Kollektivtrafikteknik och som skulle bildas med staten, intresserade landsting och kommuner samt industrier som ägare.

Jag tycker att vi här har ett fall, där det är sällsynt lämpligt med ett samarbete mellan samhället och industrin. Vi har tidigare sagt att det just för forskningsoch utvecklingsarbete, som inte kan ge omedelbara resultat och som kräver ganska stora satsningar, är mycket lämpligt med ett sådant samarbete. Detaljerna kommer att Nr 14 framgå av vår motion, men jag har velat nämna saken redan nu. Jag tror Fredagen den det är ett värdefullt uppslag när det gäller den mycket viktiga frågan om 22 januari 1971 ökad satsning på den kollektiva trafiken. Herr talman! Jag har några frågor att ställa till kommunikationsministern. Vi fick ett fraktstöd för Norrland, och det ser vi med tillfredsställelse, men i detta sammanhang är det två frågor som jag skulle vilja ställa. För det första: När räknar statsrådet med att kunna lägga fram förslag till nedsättning av persontaxorna i trafiken med Norrland? Den andra frågan gäller Gotlandstrafiken. Gotlänningarna fick stora löften under valrörelsen. Från regeringshåll sades att man i jämlikhetens namn nu skulle se till att också gotlänningarna fick del av ett fraktstöd, inte precis av samma karaktär som det norrländska ty det går av tekniska skäl inte, men av liknande slag. Kommunikationsministern lade förra året fram en proposition som väl skulle bereda marken för detta. Han gjorde vissa uttalanden om att man från regeringens sida skulle vara beredd till viss ekonomisk satsning. I den förteckning över förslag som skall föreläggas årets riksdag har jag inte kunnat upptäcka något förslag till ett stöd åt Gotlandstrafiken. Jag kanske har läst slarvigt, men det vore intressant att få höra från statsrådet hur det blir med det stöd till lösningen av Gotlands kommunikationsproblem som efterlysts år efter år här i riksdagen, inte minst från oppositionens sida. Beträffande teletaxorna väcktes förra året en mängd motioner, och det kommer motioner även i år, om en utjämning av kostnaderna för telefonsamtal över landet. Det har begärts en utredning på denna punkt, och man har hänvisat till att det inom televerket försiggår vissa undersökningar. Hur ser kommunikationsministern på den frågan? Till sist vill jag, herr talman, säga några ord om ett annat mycket stort problem, trafikolyckorna. De orsakar stora mänskliga lidanden. Tretusen människor blir invalider varje år, tusentals andra blir oförmögna till arbete under längre eller kortare tid och 1 300 dör på vägarna. En satsning på att kraftigt nedbringa antalet trafikolyckor skulle inte endast spara många mänskliga lidanden. Den skulle också samhällsekonomiskt vara mycket motiverad. Var tredje svensk riskerar att under sin livstid bli skadad i trafiken. Det är en skrämmande siffra. Var tredje svensk riskerar att under sin livstid bli skadad i trafiken! Bengt Mattson har i en intressant doktorsavhandling som publicerades i december räknat ut de samhällsekonomiska kostnaderna för trafikolyckorna. Hans siffra blir i dagens penningvärde ca 2 miljarder. Man kan ha olika beräkningsgrunder, men 2,5 miljarder kronor har nämnts — det har nämnts mycket högre belopp om man räknar in miljöförstöring och annat som följer med. Men om trafikolyckorna kostar samhället 2 500 miljoner kronor om året finns det vid sidan av de humanitära skälen också ekonomiska skäl att göra en satsning. Vi kommer i en motion att begära ett program för en samlad attack mot trafikolyckorna. Ja, herr talman, det var många svåra och invecklade frågor. För min del vill jag uttrycka den förhoppningen att vi i denna riksdag skall kunna lösa dem i samarbete.

Herr talman! 1963 års trafikpolitiska beslut fattades i betydande enighet. Trots detta är det inte många beslut som utsätts för så förödande kritik. Riksdagen har årligen haft stora diskussioner om trafikpolitiken. Man har varje gång enigt fastslagit målsättningen: en tillfredsställande transportförsörjning till landets olika delar. Man har uttalat att hänsyn, inte minst när det gäller järnvägsnedläggningar, skall tas till sociala, lokaliseringspolitiska och samhällsekonomiska synpunkter. Och man har betonat att samhället bör lämna ersättning till den olönsamma järnvägsoch busstrafik som skulle uppstå. Trots dessa klart uttalade målsättningar försämras den kollektiva trafikapparaten oupphörligt. Sedan år 1963 har järnvägstrafiken lagts ned på 2100 bankilometer. För närvarande prövar regeringen förslag om järnvägsnedläggningar på 800 kilometer, och undersökningar om nedläggning av ytterligare 1 300 kilometer järnväg pågår inom SJ. Det vanliga förfaringssättet är ju att busslinjer upprättas som ersättning när järnvägslinjer läggs ned. Många gånger kan det fungera bra och till lägre kostnad.

Med detta har jag velat visa att busstrafik kan utgöra ett billigare alternativ. Men då skall man komma ihåg att det behövs en upprustning av vägarna för att den skall bli acceptabel. Vid den slutliga bedömningen måste man dessutom ta med trafiksäkerhetsaspekterna — ju större trafikintensiteten är på vägarna, desto större är olycksfallsriskerna. Man kan inte heller komma ifrån det kanske mest negativa i en järnvägsnedläggning i dag: Befolkningen betraktar en nedläggning som ett definitivt besked från myndigheterna att den bygd som järnvägslinjen har trafikerat inte längre betraktas som utvecklingsbar. Den statliga trafikpolitiken bidrar alltså till värderingar av bygders och landsdelars framtida utveckling, och det var förvisso inte avsikten med 1963 års trafikpolitiska beslut. Vi vet erfarenhetsmässigt att även busslinjer måste drivas utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. Det statliga stödet till den olönsamma busstrafiken följer inte kostnadsutvecklingen, och i den situationen går statens järnvägar ut till kommunerna och begär kommunala driftbidrag i stället för de statliga, som är otillräckliga. Därmed har den statliga trafikpolitiken fått det betyg som den förtjänar. Den håller på att resultera i ett fiasko. Man överlåter i dag åt kommunalmän i hårt skattetyngda kommuner att utifrån denna sin situation ta ställning till SJ:s ultimatum: driftbidrag eller nedläggning av busslinjer i kommunen. Inom Växjö SJ-distrikt har kommunalmännen fått sig förelagt att 63 busslinjer kommer att läggas ned, om inte kommunalt driftbidrag utgår. Förhållandet är likartat i andra SJ-distrikt. I motsats till många andra vill jag inte rikta kritik i detta avseende mot generaldirektören i SJ. Det vore aningslöst att påstå att han skulle ha en bestämd vilja att försämra och onödigt fördyra trafiken. Han har naturligtvis att arbeta utifrån de förutsättningar som är honom givna. Riksdagen har ställt ett räntabilitetskrav gentemot SJ och fastlagt målsättningen för trafikpolitiken men inte ställt erforderliga ekonomiska resurser till förfogande. På något underligt sätt förhåller det sig nämligen så, att finansministerns pengar aldrig räcker till för den samlade kommunikationssektorn. Därför har vi nu den situationen att statens uppgifter och utgifter övervältras på kommunerna, inte minst på skattetyngda kommuner i glesbygd. I en sådan här situation är det naturligt att kritiken växer sig stark, men det är fel att rikta den mot 1963 års beslut. I sina grundläggande principer var detta beslut riktigt, men dess tillämpning måste ovillkorligen bli felaktig, eftersom regering och riksdagsmajoritet inte tillser att de olönsamma delarna av den kollektiva trafiken erhåller full kostnadstäckning. Man kan naturligtvis, som regeringens talesmän under den här tiden ofta har gjort, för att stilla oron hos glesbygdens människor hänvisa dem till den modellplanering, som har utförts i Vilhelmina, och man kan säga att kommunen bör ta upp trafikkostnaderna när den ansöker om särskilt skatteutjämningsbidrag. Men vad är detta annat än nödlösningar eller en sista hjälp för en döende bygd? Och bygden är dödsdömd på grund av en starkt försämrad trafikapparat, som i sin tur avskräcker näringsliv och människor från att stanna kvar. Regeringen kan självfallet också hänvisa till utredningar, exempelvis utredningen om stöd till den olönsamma busstrafiken, men vad händer under tiden? Jo, att de bidragsberättigade busslinjernas redovisade underskott, som år 1969 uppgick till 49,8 miljoner kronor, ett år därefter var 56 miljoner kronor och att regeringen i år i sin omtanke om glesbygdens transportförsörjning som ett bidrag till täckning av dessa underskott föreslår 12 miljoner kronor, jämfört med 11 miljoner kronor i fjol. Detta sker i en situation då mervärdeskattehöjningen, höjningen av arbetsgivaravgiften, den särskilda motorbränsleskatten m.m. innebär nya kostnader, som tillsammans äter upp nästan hela anslagsdelen. Följden blir naturligtvis att trafikutövarna i brist på statligt ansvarstagande vänder sig till kommunen. Jag vill säga att utredningar är nödvändiga. Men det är lika nödvändigt att utredningarna får sådana resurser att de kan arbeta snabbt. I annat fall kan man tillämpa det gamla talesättet att ”medan gräset växer så dör kon” — och det kanske är meningen. I år är det naturligtvis lätt för kommunikationsministern att hänvisa till bristande resurser och nödvändigheten av en stram budget. Även om jag kan ansluta mig till det senare i denna situation måste det ju ändå finnas en vilja att fördela tillgängliga resurser på ett riktigt och solidariskt sätt, och framför allt måste det finnas ett framtidsperspektiv.

Denna utveckling kommer att ställa stora krav, inte bara på väginvesteringar. Den kommer att förorsaka stora miljöproblem, den kommer att kräva omfattande trafiksäkerhetsförberedelser. Vad som sägs i statsverkspropositionen av kommunikationsministern är att han inte är beredd att ta ställning till Vägplan 70. Jag skall inte kritisera honom för detta, men jag är djupt bedrövad över att vi inte får en planering och en målsättning. Jag vill personligen inte skriva under på allt som står i Vägplan 70, men huvudsaken för mig är att vi får en planering och en målsättning som överensstämmer med vårt regionalpolitiska program. Statsrådet anser vidare att vägbyggandet bör hållas på en oförändrat hög nivå. Jag tillåter mig säga att nivån måste ha varit otroligt hög 1966. Sedan dess har nämligen väginvesteringarna varit oförändrade. Ord som ”hög investeringstakt” inom vägbyggnadssektorn uppfattas av många människor som ett hån. Det är numera inte ovanligt att skolstrejker uppstår av den anledningen att föräldrar vägrar att skicka sina barn ut på vägar vars beskaffenhet de uppfattar som trafikfarlig. Det finns många sådana vägar runt om i landet som så småningom leder fram till den centraliserade skolenheten. Många människor som åker omkring på dåliga grusvägar eller människor i tätorterna som sitter i långa bilköer frågar sig också vari den höga vägbyggnadstakten består eftersom de aldrig ser sin situation förbättrad. Detta leder mig fram till att trafikpolitiken — liksom allt annat som berör samhällets möjligheter att fungera — är en fråga om vilja, vilja att fördela samhällets resurser på ett sådant sätt att man får den bästa trafikförsörjningen, och en trafikförsörjning som kommer alla till del. Den nuvarande trafikpolitiken har inte skapat de möjligheterna dels på grund av en bristande trafikplanering, dels på grund av en bristande vilja att anslå de medel som behövs för att vi skall kunna ha en riktigt dimensionerad kollektivtrafik. Jag hävdar att resurser har funnits och finns. Av bilskattemedel överförs enbart i år ca 700 miljoner kronor till särskilda budgetutjämningsfonden för att användas inom andra samhällsområden. Om man vill prioritera denna sektor, där de egentligen hör hemma, har man också ett verksamt medel i lokaliseringsoch regionalpolitiken. När nu regeringen inte vill göra detta har vi i stället fått en kvalitetsgradering mellan orter av olika storlek och med olika geografiskt läge som i stället försvårar en aktiv lokaliseringspolitik och regionala utjämningar. Vi hävdar i centerpartiet att kommunikationerna är av grundläggande betydelse för den samhällsstruktur som vi vill ha, och vi accepterar inte en utveckling som vi i dag vet innebär att erforderliga investeringar i trafikleder blir väsentligt dyrare per invånare ju större folkmängd tätorten har. Vi vet också att en utglesning av områden som Norrland, västra Svealand och sydöstra Götaland skulle ytterligare fördyra transporterna och försämra transportstandarden inom ifrågavarande områden samtidigt som en ytterligare koncentration av människor till exempelvis Storstockholmsregionen skulle försvåra den redan nu besvärliga situationen där. Bägge dessa regiontyper ropar nu på ett ökat statligt stöd. Vår uppgift måste då vara att ge det större stödet till områden där man får ett regionalpolitiskt utbyte i form av förutsättningar för näringsliv och människor samtidigt som man kanske kan åstadkomma en trafikvänligare miljö.

Mot denna bakgrund skall centerpartiets motion om en översyn av 1963 års trafikpolitiska beslut ses. Målsättningen från 1963 kan uppnås om trafikpolitiken får den regionalpolitiska inriktning som den måste ha i ett decentraliserat samhälle.

Herr talman! Det viktigaste i herrar Gustafsons i Göteborg och Dahlgrens anföranden var att båda å sina respektive partiers vägnar krävde en utredning och omprövning av 1963 års trafikpolitiska beslut. Den 25 november i fjol, alltså för mindre än två månader sedan, diskuterades trafikpolitiken i den gamla riksdagen. Vid det tillfället var herr Gustafson talesman för dåvarande statsutskottets fjärde avdelning som sysslade med trafikfrågorna. I den debatten yttrade herr Gustafson enligt kammarprotokollet, sedan han redogjort för allt det som ändå är på gång i trafikpolitiken, följande: ”Man skulle alltså kunna säga att vi nu har en hel del av de pusselbitar som behövs för att närmare utforma riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken. Men som utskottet ser det har vi inte tillräckligt många av de pusselbitarna för att kunna göra en samlad bedömning. Det är därför som utskottet på detta stadium inte har kunnat ställa sig positivt till motionerna 1:483 och 1II:844 om en allmän parlamentarisk utredning.” I samma debatt — fortfarande den 25 november i fjol — deltog herr Grebäck, centerpartist. Han berättade hur han hade invalts i den trafikpolitiska delegation som hade tillsatts för att följa upp 1963 års trafikpolitiska beslut och omtalade att denna delegation hade rest i landet och träffat transportdistributörer, transportutövare och transportkonsumenter. Herr Grebäck yttrade: ”Jag måste säga att diskussionen vid dessa hearings har varit betydligt mer nyanserad än här i kammaren. Ingen har här i kammaren försökt påvisa fördelarna och vinsterna av 1963 års beslut. Men det kan man få höra, när man träffar distributörer, utövare och trafikkonsumenter ute på dessa hearings. — Vad har 1963 års beslut lett till? Man konstaterar ganska snart att det är inget tvivel om att yrkesutövarna har skärpt sig i mycket hög grad. Det har lett till ett resultat som ur samhällsekonomisk synpunkt har varit önskvärt. Lastbilscentralerna har rustat upp. De har skaffat sig moderna hjälpmedel både i fråga om kontorsorganisation och bättre transportmedel för att ta upp konkurrensen. Inom SJ-sektorn kan man konstatera samma sak: en skärpning ur rationaliseringssynpunkt. Detta har i sin tur lett till att man har kunnat någorlunda hyggligt hålla tillbaka ökningarna av transportkostnaderna, vilket är av oerhörd vikt för vår samhällsekonomi och för vårt näringsliv. Det är ju positiva resultat som också kunde vara värda att i någon mån notera. — — — Jag vill påstå att man inte på något område i vårt land, inte i tätorterna och inte heller i glesbygderna, skapat en tillfredsställande trafikförsörjning som vi kan slå oss till ro med i dag, utan att det här gäller att undan för undan försöka hinna med utvecklingen. Tyvärr går utvecklingen på detta område genom bland annat tätortskoncentrationen, glesbygdens uttunning, så snabbt att samhället inte hinner med att vidtaga de åtgärder som behövs för att skapa denna tillfredsställande trafikförsörjning. Jag tror att samhället aldrig någonsin kommer att kunna slå sig till ro och konstatera att nu har vi löst trafikpolitiken på ett tillfredsställande sätt. Problemen kommer att öka undan för undan och vi måste på ett allt effektivare sätt försöka klara dem.” Det är ingen tillfällighet att en så klok centerpartist har valts in i den trafikpolitiska delegationen. Visserligen äger dagens debatt rum i ett nytt riksdagshus, och visserligen har vi haft en juloch nyårshelg sedan den förra debatten, men i Övrigt, ärade kammarledamöter, vet jag inte något speciellt som har inträffat sedan den 25 november. Trafikpolitik, herr talman, innebär att man genom att skapa rationella transportlösningar söker stimulera en fortsatt snabb ekonomisk utveckling i samhället. Vi vill öka friheten i människors val av arbete, bostadsort och fritidssysselsättning samt över huvud taget söka krympa de geografiska avstånden. Genom en aktiv trafikpolitik vill vi också förhindra att den tekniska utvecklingen får orimliga sociala konsekvenser. Vi vill stoppa trafikdöden och förhindra miljöförstöringen i städer och på landsbygd. Vi vill förhindra att människor lämnas i isolering. Den trafikpolitiska debatt som för närvarande förs i vårt land är nyttig, mycket nyttig. Vad vi har att göra är att ur den debatten söka få fram en gemensam nämnare för vårt framtida trafikpolitiska handlande.

Låt mig börja med statens järnvägar. Ingen vill väl ifrågasätta att vi i vårt land skall ha ett rationellt drivet järnvägsföretag. Något annat kan inte accepteras. Av riksdagen anvisade anslag och av trafikanterna uppburna trafikmedel måste givetvis utnyttjas på ett effektivt sätt. Om så inte sker får vi med stor säkerhet uppbära kritik. Från kritikernas sida återkommer ofta talet om statsförvaltningens ineffektivitet, om misshushållningen med allmänna medel osv. Å andra sidan får enligt samma kritiker inte ens i fråga om SJ:s affärsbanenät effektiviteten och kostnadsansvarigheten drivas så långt att rörelsen går någorlunda ihop. Medan andra statliga företag, annan statlig verksamhet och det enskilda näringslivet får möta kostnadsstegringar med en kombination av rationaliseringsåtgärder och prishöjningar är detta inte något särskilt tilltalande när det gäller statens järnvägar. För SJ:s del kan det givetvis inte bli fråga om någon avveckling. Med en ändrad målsättning skulle det bli fråga om betydande och starkt växande underskott, som finge täckas med skattemedel. Det skulle bli ett låt mig säga okontrollerat utflöde av medel, som i motsvarande mån minskade utrymmet för målinriktade insatser på trafikpolitikens område till förmån för sektorer och grupper som verkligen behöver dem. I fråga om det trafiksvaga järnvägsnätet, för vilket särskild ersättning utgår till SJ, riktas allvarlig kritik mot de bandelsnedläggningar som emellanåt sker. Regionaloch lokalpolitiska aspekter anläggs på ett sätt som gör att den oinitierade får en helt felaktig uppfattning om såväl omfattningen som innebörden av nedläggningarna. Låt mig först konstatera att det trafiksvaga nätet har en betydande omfattning. Av SJ:s totala bannät är i dag 55 procent olönsamt. Över hälften av alla järnvägslinjer i detta land är i dag olönsamma. Dessa linjer är över 100 stycken, och av alla persontåg vid SJ är det inte mindre än 28 procent som framförs på dessa linjer. Ifrågavarande tåg utnyttjas emellertid inte alls på samma sätt som tågen på de 45 procent av SJ-nätet som vi brukar betitla affärsbanenätet. Det svaga nätet svarar sålunda i dag för 7 procent av det totala trafikarbetet vid SJ. På 55 procent av SJ:s hela nät utföres 7 procent av det totala trafikarbetet. Återstående 93 procent utföres på 45 procent av nätet. På kostnadssidan kan däremot drygt 20 procent av SJ:s driftkostnader hänföras till det trafiksvaga nätet. Det är alltså fråga om en mycket dyrbar service, men likafullt är vi beredda att bibehålla det trafiksvaga nätet i den utsträckning som det är klart motiverat av regionalpolitiska och sociala skäl. Det finns dock fall där den kostnadsmässiga uppoffringen inte står i någon relation till utbytet. Som exempel kan jag, herr talman, nämna järnvägslinjen Bollnäs— Orsa. Jag ber herr Eriksson i Bäckmora om överseende, om jag några dagar innan jag besvarar den fråga han ställt lämnar ett par sakuppgifter. Järnvägslinjen Bollnäs—Orsa har varit föremål för offentlig debatt under de senaste veckorna i samband med att regeringen nyligen fattat beslut om nedläggning av persontrafiken där. År 1928 sålde den dåvarande enskilde ägaren denna järnväg till staten. Banan var olönsam då — det är 43 år sedan. År 1928 var antalet personbilar i Sverige 94 301. Det gick då en bil på var 65:e svensk. Nu är antalet bilar ca 2,3 miljoner eller en bil på mindre än var fjärde svensk. Till detta har kommit en naturlig utflyttning till tätorterna genom åren. Ändå var år 1928 den private ägaren av denna järnväg angelägen att sälja banan till staten på grund av dålig lönsamhet. När vi i dag fattar beslutet att lägga ned persontrafiken och föra över den till bussar är intäkten per resande i medeltal 3:50. Men kostnaden för SJ per resa belöper sig till 37 kronor. Varje gång en resande i dag köper en biljett på denna järnväg skjuter staten till 33:50 för att resan skall kunna fullföljas. Så litet är resandeunderlaget. Att i sådana fall upprätthålla en spårbunden trafik kan ju knappast försvaras när samtidigt en fullt tillfredsställande kollektiv trafik kan ordnas med busslinjer på ett för ändamålet upprustat vägnät och till en väsentligt lägre kostnad. Det är ju här fråga om att inte förfalla till ett vettlöst slöseri, att utnyttja de ekonomiska resurserna på ett vettigt sätt och att lägga dem på trafikanordningar som bäst svarar mot behovet. Allmänt gäller emellertid att nedläggningar sker med mycket stor försiktighet. Från det första ögonblick när SJ anmäler en bana för eventuell nedläggning går det år efter år, i de flesta fall från fem upp till tio år, innan beslutet verkställs. Mera allmänt vill jag i anslutning till de uttalanden som görs i den nu intensiva debatten kring järnvägsnedläggningarna också konstatera att debatten i åtskilliga fall röjer ett alltför ensidigt synsätt på järnvägarna, som knappast är förenligt med dagens sammansatta trafikmönster. Vi har särskilt under de senaste årtiondena — jag har antytt det — haft en utveckling på transportområdet som milt uttryckt har varit revolutionerande. Utvecklingen på transportområdet har nära hängt samman med utvecklingen i samhället, med de kraftiga förändringarna i bebyggelseoch befolkningsstrukturen, med utvecklingen och omstruktureringen av näringslivet, med den snabba utvecklingen i fråga om olika transportmedel osv. Under 1950-talet bröt bilismen igenom på allvar, och vi har fått ett alltmer utbyggt och allt högklassigare nät av kommunikationsleder på landsvägen. Flyget har växt fram i mycket snabb takt och blivit ett självklart inslag i den svenska trafikoch transportbilden. Detta är det samhällsoch transportmönster som växt fram och som vi måste anpassa järnvägstrafiken efter. Det är fullständigt klart för mig och för regeringen. Det moderna samhällets transportbehov måste tillgodoses genom en kombination av transportinsatser från de olika trafikmedlen där det gäller att skapa en ordning som ger de olika trafikmedlen en möjlighet att göra en insats efter sina förutsättningar. För SJ innebär den här bilden både begränsningar och utvecklingsmöjligheter. På godstrafikens område kan således järnvägarna erbjuda fördelar när det är fråga om tyngre transporter och transporter över längre sträckor. I dag väger det ganska jämnt mellan godstransporter på landsväg och godstransporter på järnväg totalt sett. Järnväg och landsväg har i dag ungefär hälften var av de totala godstransporterna i landet. Men om vi granskar dessa siffror, kan vi konstatera en annan mycket intressant sak, nämligen att ca 75 procent av fjärrtransporterna — och med fjärrtransporter menas transporter över 10 mil — fortfarande sker på järnväg. I själva verket föreligger i detta avseende i dag en efterfrågan på SJ:s tjänster som gör det nästan svårt att hänga med i investeringarna i fråga om rullande materiel till SJ. På persontransportsidan har givetvis den mera kortväga trafiken fått uppges i konkurrensen med bilismen. Men på de medellånga och långa avstånden — 30, 40 mil och uppåt — är det uppenbart att järnvägen alltjämt har en viktig uppgift att fylla. Konkurrenskraften skall naturligtvis stärkas successivt genom en allmän uppsnabbning av förbindelserna och bättre servicestandard m.m. Låt mig i detta sammanhang också fastslå att SJ är med i transportmönstret i mer än en bemärkelse. Detta följer av att SJ inte bara är ett järnvägsföretag utan ett stort och modernt och allsidigt transportföretag. Däri ligger att SJ som komplement är engagerat i andra transportformer i egen regi eller genom dotterföretag etc. I den debatt som nu förs ondgör sig många helt aningslöst — det gjorde även herr Dahlgren — över det som man säger ”orimliga avkastningskrav” som SJ ställs inför. Även här är det svårt att få enkla sanningar att gå in. Det har från skilda håll sagts att om statens järnvägar slapp att betala exempelvis räntan på det i företaget nedgrävda statskapitalet som i dag utgör ca 2,5 miljarder kronor, skulle SJ gå en lyckligare framtid till mötes, ja, en del säger att det skulle räcka med denna åtgärd. Hur ser då sanningen ut? Först och främst bör vi undanta det omfattande trafiksvaga nätet, som enligt vad jag tidigare sagt utgör 55 procent av SJ:s hela nät och som är helt befriat från avkastningskrav. Detta har bestämts för länge, länge sedan i riksdagen, och när det gäller detta nät behöver således SJ inte betala ett enda öre i ränta för det nedgrävda kapitalet. I fråga om affärsbanenätet, dvs. återstående 45 procent av nätet, har SJ ett formellt avkastningskrav, som bestäms till en viss procent av det investerade statskapitalet. Det bör först noteras att räntesatsen motsvarar den vid varje tidpunkt gällande s.k. statens normallåneränta som i dag är 6,75 procent. Det representerar minsann ett ur företagsekonomisk synpunkt blygsamt avkastningskrav. Men hur har då SJ klarat förräntningen på detta kapital under senare år? Om man i något fall, herr talman, kan tala om att via statskassan hjälpa SJ i en många gånger besvärlig situation, så är det just i denna del. Budgetåret 1968 70 skulle förräntningen ha varit 144 miljoner kronor — man levererade in 52 miljoner kronor. Resten — 92 För innevarande budgetår är förräntningen framräknad till 147 miljoner kronor. SJ räknar med att kunna leverera in 50 miljoner kronor, vilket skulle betyda att 97 miljoner får avskrivas. För budgetåret 1971/72 — under förutsättning att inga taxeförändringar sker vid SJ — skulle i ränta betalas 150 miljoner kronor, men dessutom kommer SJ att gå med en direkt förlust enligt nu föreliggande beräkningar på cirka 70 miljoner kronor. Staten skulle då få avskriva 150 miljoner plus 70 miljoner, eller totalt 220 miljoner kronor.

En annan sak är sedan, att SJ belastas av vissa poster som inte har sin motsvarighet hos konkurrerande företag. Jag tänker då på de förhållandevis dryga pensionsförpliktelserna, på vissa beredskapskostnader etc. Den extra belastningen för pensioner kan beräknas till ca 85 miljoner kronor. SJ rekryterade mycket personal under krigsåren, och när man inte har någon försäkringsmässig premiereserv att ta till, blir pensionskostnaderna i dag relativt betungande. Men det är ett övergående skede. Försvarskostnaderna rör sig om ca 15 miljoner kronor per år. Men å andra sidan är SJ, som jag sade nyss, befriad från statsskatten. Allt det som jag nu har anfört innebär ett hänsynstagande till SJ:s situation med avseende på både särskilda kostnadsmässiga belastningar och att vi ännu inte har nått fram till helt rättvisande relationer i kostnadsansvaret. Det sagda innebär att då SJ under senare år vidtagit avgiftshöjningar har dessa varit motiverade för att täcka inträffade kostnadsstegringar, så att man inte ökar gapet mellan det formella avkastningskravet och den reella avkastningen. Det bör också noteras att SJ är ett mycket personalintensivt företag. Av SJ:s utgifter går i dag över 70 procent till personalkostnader. I och för sig rättvisa lönehöjningar till SJ-anställda slår alltså med stor kraft igenom mycket snabbt på företagets utgiftssida. Från SJ:s kostnadsansvar kommer man naturligt in på vägtrafikens kostnadsansvar, där man uttalat oro för den bristande balansen. Vägkostnadsutredningen, som här har talats om, efterfrågas ivrigt. Man begär av kommunikationsministern, att han såvitt möjligt skall forcera utredningsarbetet — och det sker också. Jag har bara för halvannan månad sedan på en direkt fråga av herr Gustafson i Göteborg om detta lämnat det besked, som han i dag på nytt efterlyst. Man kan ibland fråga sig hur ärlig denna iver är på alla händer, när det gäller att fördela kostnadsansvaret. Jag vill erinra om bilskatteutredningen, vars betänkande föranledde proposition i höstas. Bilskatteutredningen hade arbetat i nära kontakt med vägkostnadsutredningen, och dess förslag kunde ses som ett klart steg på vägen mot det mera fullständiga kostnadsansvar som vägkostnadsutredningen siktar till. jag kan inte påminna mig att det vid riksdagsbehandlingen gjordes några uttalanden om att det gick för långsamt med uttagandet av den tyngre lastbilstrafikens kostnadsansvar. Däremot förekom åtskilliga invändningar av exempelvis innebörden att man borde avvakta vägkostnadsutredningens arbete, att vid utformandet av skatten särskild hänsyn borde tas till olika regioner, näringslivssektorer osv. Under alla förhållanden kommer den redan vidtagna bilskattereformen att ändra den tyngre trafikens kostnadsbild ganska ordentligt. Distributionstrafiken, som kan betraktas som ett komplement till järnvägstrafiken, får vissa sänkningar, medan de stora tunga lastbilsekipagen, som konkurrerar med järnvägen, får skatteskärpningar. Höjningen blir för ett normalt långtradarekipage 10—15 procent — om man ser enbart till bilskatten ca 25 procent. Den kommer att genomföras i etapper. Det innebär att man genomför en första reform samtidigt som man genom vägkostnadsutredningen förbereder nästa. Genom det krävande och mycket kvalificerade arbete som denna utredning utför kommer vi att kunna fullfölja 1963 års beslut på grundval av verkliga kunskaper och i former, som inte bygger på allmänt tyckande och tillfälliga sinnesstämningar. Sammanfattningsvis vill jag i anslutning till det föregående allmänt framhålla, att vi har all anledning att hålla fast vid de trafikpolitiska riktlinjerna. De trafikpolitiska riktlinjerna från 1963 har för SJ haft stor betydelse. SJ har fått en möjlighet att hävda sig, obundet av tidigare regleringar. Jag tänker på tidigare bestämmelser om turordning vid vagnstilldelning, om likabehandling av trafikanter i taxehänseende, oberoende av de olika krav som ställdes på SJ i de enskilda fallen, om skyldighet att hålla fraktavtal offentliga och om transportplikt i fråga om godsbefordran. Det har vidare varit av utomordentlig betydelse för SJ att få ett klarläggande av sin målsättning genom ett särskiljande av affärsbanenätet och det trafiksvaga nätet osv. Riktlinjerna ger oss möjligheter att skapa allt bättre betingelser för en samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportsektorn. De ger oss möjlighet, herr talman, att arbeta under den ordning som innebär, att statliga och enskilda transportföretag kan driva sin verksamhet i former som säkrar att transporterna i allt större utsträckning fördelas på trafikgrenar och trafikföretag med hänsyn till deras kostnadsoch kvalitetsförutsättningar. I målsättningen att transportsektorn skall utvecklas på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt ligger också, att de statliga insatserna inom sektorn skall planeras i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort. De lokaliseringspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och allmänt näringspolitiska målsättningarna måste liksom trafiksäkerhetsaspekten beaktas. I anslutning till detta bör inom ramen för de trafikpolitiska riktlinjerna arrangemang vid behov kunna vidtas, som gör det möjligt att få samhällsmotiverade transporttjänster utförda av trafikföretag med ett principiellt kostnadsansvar. Vi är härvidlag inne på ett viktigt förhållande, nämligen att vi inte heller kan undvara trafikpolitiken med dess kostnadsansvar, om vi skall få ett tillräckligt utrymme för de särskilda ekonomiska insatser av olika slag, som kan vara regionaloch lokaliseringspolitiskt eller allmänt socialt motiverade. Vi lever i ett samhälle, som är i snabb utveckling och som på en rad sektorer ställer mycket betydande resursanspråk. Järnvägarna och den statliga trafiksektorn i övrigt tvingas härigenom arbeta i konkurrens med andra angelägna och hårt prioriterade samhällsbehov. Det betyder att de resurser vi får måste disponeras på ett så vettigt sätt som möjligt. Det kan mot denna bakgrund exempelvis inte vara rimligt att genom en allmän subventioneringspolitik tillåta ett okontrollerat och blint utflöde av skattemedel till SJ:s trafikstarka nät, där det finns en god efterfrågan på SJ:s tjänster och SJ sålunda visat sig vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra transportformer. Med en något lägre prisnivå, som anslagsmässigt skulle representera betydande krav på statsbudgeten — det skulle röra sig om hundratals och åter hundratals miljoner kronor — kunde man med stor sannolikhet bara stimulera fram en begränsad ytterligare efterfrågan. Man skulle ge trafikanterna som grupp och oberoende av behov ett extra stöd, som det finns all anledning att i stället i rättvisans och jämlikhetens namn inrikta på regioner, sektorer och grupper av människor, för vilka det finns betydligt större anledning att göra särskilda insatser med sikte på ökad rörlighet och ökad regional jämlikhet. Jag tänker exempelvis på de fortsatta möjligheterna att trots successiva kostnadsstegringar vidmakthålla ett trafiksvagt nät i delar av vårt land, där järnvägstrafiken har en regionalpolitisk och social betydelse. Jag tänker på möjligheten att ge ett handtag åt näringslivet i de norra delarna av vårt land genom ett fortsatt transportstöd. Jag tänker på möjligheten att så småningom komma fram till en lämplig form av persontransportstöd i samma delar av landet. Även andra insatser av liknande slag kan efter hand visa sig motiverade. I vad mån utrymme kan stå till förfogande för det här slaget av särskilda arrangemang blir, som sagt, beroende inte minst på om det finns ett trafikpolitiskt kostnadsansvar i botten som en allmän huvudregel. Jag skall härefter övergå till att behandla vissa planeringsfrågor inom trafikområdet. Den trafikpolitiska målsättningen att verka för en tillfredsställande transportförsörjning ställer successivt ökade krav på statlig och kommunal trafikplanering, och jag vill inledningsvis i det sammanhanget bara erinra om den arbetsgrupp för regional trafikplanering som herr Dahlgren också talat om och som är i arbete i de norra delarna av landet. Jag skall inte trötta kammarens ärade ledamöter med att i detalj redogöra för inriktningen av den regionala trafikplaneringen. Jag bara konstaterar att det är meningen att dess arbete i Norrbottens län, där vi har börjat, skall avsätta resultat så snabbt som möjligt för en vettig regional trafikplanering i landets samtliga län. Den dag vi presenterar resultatet av det arbetet — i vilken form det nu sker — kommer det att visa sig att det kostar mycket pengar. Men vår tanke bakom arbeten av det här slaget är ju att uppfylla 1963 års trafikpolitiska beslut, där det talas om att målet skall vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande trafikförsörjning. Men, herr talman, det finns ett område där vi nu i linje med våra trafikpolitiska målsättningar har behov av åtgärder för att styra tillämpningen av det trafikpolitiska beslutet. Det gäller tätorternas speciella problem. Det kan här konstateras att den kommunala planeringen i våra tätorter ställs inför ökade problem i takt med trafikutvecklingen. Den har medfört ökade problem och betydande olägenheter i olika hänseenden. Den ökade trafikintensiteten har sålunda under 1960-talet medfört en försämring av effektiviteten i transportapparaten över huvud taget, vilket haft menliga inverkningar för såväl persontransporterna som näringslivets varudistribution. Särskilt kännbara har olägenheterna varit i de inre tätortsområdena. Utvecklingen har på olika sätt negativt påverkat den kollektiva trafikens betingelser, vilket har bidragit till att minska dess attraktivitet och dess möjligheter att verka avlastande. Inte bara i de största utan också i åtskilliga medelstora och vissa mindre tätorter är linjetätheten i dag otillräcklig, och trafiken där kännetecknas av nedsatt regularitet, särskilt under rusningstiderna. Trafikintensiteten har vidare lett fram till en ökning av olycksriskerna. Buller, avgaser och andra störningar för trafikanterna och för dem som bor i tätorterna bidrar till en markerad försämring av miljön. Trots trafikinvesteringar och trots bebyggelsesanering har utvecklingen nu visat att det inte med rimliga insatser är möjligt att tillgodose behoven i tätorterna för en ökad bilism och samtidigt möta de krav på säkerhet och god miljö som bör ställas i samhällsbyggandet. Olika faktorer kan förklara svårigheten att bemästra den allmänna trafikutvecklingen och ge det stöd åt kollektivtrafiken som varit befogat. I stor utsträckning har det saknats klart utarbetade riktlinjer för bestämning av den individuella och den kollektiva trafikens uppgifter och för avvägning dem emellan i olika tätortsområden. Brister föreligger också i åtskilliga fall i samordningen mellan trafikplaneringen och den fysiska planeringen. Genom bestämmelser i olika planförfattningar, trafikförfattningar och avgiftsförfattningar har varje kommun i och för sig möjlighet att styra och påverka utvecklingen inom sitt eget område. Samtidigt är det av naturliga skäl många gånger i praktiken förenat med svårigheter att utnyttja dessa medel på det effektiva sätt som är förutsättningen för att man i önskvärd utsträckning skall kunna samordna trafikoch bebyggelseplanering i övrigt och på rätt sätt dimensionera och separera olika trafikkategorier. I de fall en genomtänkt lokal trafikpolitisk målsättning saknas, ökas givetvis svårigheterna i motsvarande grad. I viss utsträckning kan också de instrument som kommunerna förfogar över vara helt otillräckliga. Allmänt gäller att den angivna utvecklingen är en internationell företeelse. De växande problemen har särskilt under 1960-talet föranlett ett intensivt forskningsoch utvecklingsarbete som avsett såväl planeringsinstrument och planeringsmetodik som transportsystem, teknisk utveckling av bl.a. mera ändamålsenliga och trafikantanpassade former av kollektiva trafikmedel. Herr talman! Med hänsyn till de problem och de olägenheter som enligt vad jag här sagt följer med trafiktillväxten i våra tätorter, har jag funnit att särskilda sakkunniga bör tillkallas för att överväga åtgärder och planeringsformer, ägnade att skapa gynnsammare betingelser för kollektivtrafiken i tätorterna. Det blir en parlamentariskt sammansatt ut redning. Enligt direktiven har de sakkunniga att överväga de krav som under olika förutsättningar kan ställas på dimensionering och utformning av den kollektiva trafiken. De synes därvid böra utgå från förhållandena i några lämpligt utvalda tätorter av olika storlek och struktur i vårt land. Därigenom vinner man att utredningsarbetet får en konkret inriktning, vilket i sin tur ger garantier för att ifrågakommande planeringsmetoder, åtgärder och trafiklösningar kan omsättas i praktiken såväl i de utvalda orterna som mera allmänt. Ett grundläggande problem i detta utredningsarbete blir vilken innebörd som i detta sammanhang bör ges åt det trafikpolitiska kravet på en tillfredsställande trafikförsörjning. I ett sådan krav ligger att den lokala trafikservicen inte får ligga under en viss miniminivå vare sig i kvantitativt eller i kvalitativt hänseende och att den i tillräcklig utsträckning bör utformas med hänsyn till trafiksäkerheten och till miljön. Planeringen av den lokala trafikförsörjningen är givetvis i första hand en kommunal angelägenhet, och frågan om den trafikstandard som bör eftersträvas måste därför lösas med beaktande av kommunala målsättningar och med hänsyn till de lokala förhållandena i övrigt. Därav följer att begreppet tillfredsställande trafikförsörjning knappast kan ges en enhetlig innebörd för alla slags tätorter. Men det bör vara möjligt att med utgångspunkt från de för utredningsarbetet utvalda tätorterna komma fram till någorlunda enhetliga resursanpassade standardmått för ett antal tätortstyper. Frågan hur trafiken inom ramen för en grundläggande målsättning inom den lokala trafikförsörjningen och med beaktande av olika tillväxtfaktorer skall fördelas på kollektiv och individuell trafik bör utredningen i första hand överväga från samhällekonomiska utgångspunkter. Av stor vikt vid avvägningen är att trafiksäkerheten och miljöaspekterna tillräckligt beaktas. Hänsyn bör självfallet också tas till trafikantkategorier som av olika skäl enbart eller i huvudsak är hänvisade till de kollektiva trafikmedlen — alla de som av olika skäl inte tänkt skaffa sig bil. Skälen till att man inte vill bli bilägare kan vara många. Utifrån den roll som sålunda tilldelas kollektivtrafiken har de sakkunniga att modellmässigt överväga dess närmare utformning, och då bör de ägna uppmärksamhet åt de olika förutsättningar för trafikplanering som råder dels i nybyggnadsområden, dels i redan utbyggda områden. När det gäller nybyggnadsområdena bör de beakta de möjligheter som finns att redan i samband med den fysiska planeringen ta hänsyn till trafikens krav och inverkan på bebyggelsens lokalisering och täthet, så att samordnade bebyggelseoch trafikförsörjningsplaner från början kan upprättas. Likaså finns möjlighet att ta hänsyn till såväl kollektivtrafikens krav på trafikledssystemet i fråga om framkomlighet som en ändamålsenlig anpassning till trafikanternas behov av bekväma och trafiksäkra gångförbindelser till och från hållplatserna. Inom ramen för trafikplaneringen får vidare utredningen pröva olika arrangemang som kan förbättra trafikservicen, exempelvis expressgodstrafik i mera trafikintensiva pendlingsrelationer eller en flexibelt utformad trafikering av allmänt eller under vissa tider mera trafiksvaga relationer i form av låt oss säga efterfrågestyrda trafikmedel osv. Vid planeringen av trafiken i redan färdigutbyggda tätortsdelar kan ju förbättringar i trafikbetingelserna endast i begränsad utsträckning åstadkommas genom att bebyggelsen ändras — husen står ju där redan. I stället får trafikoch miljöproblemen där i första hand lösas genom ändringar i trafiksystemet. Det innebär att den balans i förhållandet mellan kollektiv och individuell trafik som med hänsyn till bebyggelseoch trafikförutsättningar i de särskilda fallen eftersträvas får säkras genom föreskrifter och restriktioner som prioriterar, dimensionerar och låt oss också säga separerar de olika trafikflödena. På så sätt kan — genom en minskad trafikintensitet på vissa trafikleder, införande av reserverade körfält, anordnande av särskilda bussgator, prioritering genom trafiksignaler etc. — betingelserna för kollektivtrafiken och därmed för trafikservicen över huvud taget förbättras. Vid sina överväganden av dessa problem bör de sakkunniga enligt direktiven på lämpligt sätt knyta an till det utvecklingsarbete som bedrivs under ledning av en grupp i mitt departement och som är inriktat på trafiksanerande åtgärder inom befintlig tätortsbebyggelse i syfte att öka trafiksäkerheten. I fråga om de tekniska betingelserna för kollektivtrafiken bör de sakkunniga närmast inrikta sig på de kollektiva färdmedel som används i dag och som under den närmaste tioårsperioden bedöms komma att bli använda. Då det gäller att genom lämpliga åtgärder säkra den i dessa modeller eftersträvade dimensioneringen och utformningen av kollektivtrafiken har de sakkunniga att beakta de befogenheter och möjligheter som står kommunerna till buds i dag inom ramen för gällande planförfattningar, trafikförfattningar och avgiftsförfattningar. Men i det sammanhanget bör de utföra en kritisk värdering av dessa bestämmelser. I den mån dessa av olika skäl framstår som otillräckliga eller mindre ändamålsenliga har de sakkunniga att utarbeta förslag till ändrade eller fria bestämmelser som kan stödja kommunerna i deras strävanden att välja kollektivtrafiken. Övervägandena bör även avse de möjligheter som prissättningen i kollektivtrafiken erbjuder för att förverkliga en trafikpolitisk målsättning på det lokala planet. Jag har tidigare nämnt, herr talman, att åtgärder vidtagits inom ramen för den statliga bidragsgivningen till det kommunala vägoch gatbyggandet för att främja en rationell fördelning mellan individuella och kollektiva trafikmedel i de större tätortsregionerna. Jag tänker då på de statsbidrag till tunnelbanor och snabbspårvagnar som har lämnats inom ramen för väganslagen. Det bör åvila de sakkunniga som nu skall börja arbeta att överväga i vad mån förutsättningar finns för att även i andra fall och även med sikte på mindre och medelstora tätorter skapa möjligheter för en prioritering inom ramen för anvisade medel mellan mer konventionellt vägbyggande och anordningar som direkt tar sikte på att främja den kollektiva trafiken. Utredningsarbetet bör bedrivas med den skyndsamhet som problemens kvalificerade art medger. Det kan konstateras att övervägandena i åtskilliga fall sannolikt i och för sig skulle kunna motivera ett mycket omfattande undersökningsoch utvecklingsarbete, men här måste utredningen göra en avvägning av insatserna, så att kraven på underlag koncentreras till väsentliga frågeställningar. Ambitionsnivån för utredningen får anpassas med hänsyn till angelägenheten av att resultatet av utredningsarbetet så snart som möjligt kan omsättas i den kommunala planeringen. Jag har på det här sättet velat informera kammarens ledamöter om den utredning som regeringen sålunda har beslutat tillsätta. Det är min förhoppning att den med de resurser som kommer att ställas till dess förfogande skall kunna utföra ett arbete som blir av bestående värde för den kommunala trafikplaneringen i större och mindre tätortsområden. Jag vill också understryka den intensitet som kännetecknar det trafikpolitiska utvecklingsarbetet. Om framstegen i det arbetet skall jag successivt och i lämplig form hålla riksdagen underrättad. Några sammanfattande ord! Som ansvarig för bl.a. trafiksäkerheten har jag inte svårt att tänka mig in i vad det kommer att innebära ur trafiksäkerhetsoch framkomlighetssynpunkt den dag när ett ökat antal bilar skall trafikera vårt vägnät. Med aldrig så god vilja på väginvesteringarnas område blir det svårt att hålla jämna steg mellan vägbyggande och bilantalsökning. Det gissel och den tragik som trafikolyckorna innebär måste också vara ett varningstecken för oss när det gäller den framtida trafikbilden. Den kollektiva trafiken måste under kommande år få en prioriterad ställning vid utformningen av persontransporterna. Vad vi behöver under 1970-talet är en trafikpolitik som vid varje tidpunkt stämmer överens så långt möjligt med den aktuella situationen i samhället. Trafikpolitiken kan inte leva något eget liv. Den måste anpassas till samhällsutvecklingen i övrigt. Den måste vara ett verksamt instrument i näringspolitiken, i lokaliseringspolitiken, i miljöpolitiken, i trafiksäkerhetsarbetet, över huvud taget i jämlikhetspolitiken. Vi skall ha en trafikpolitik i vårt land som tar rimlig hänsyn både till glesbygd och till tätort, men vi skall också vara på vakt mot ett felaktigt utnyttjande av de trots alla våra ambitioner begränsade ekonomiska resurser som samhället har att arbeta med. På trafikens område gäller samma ekonomiska lagar som på alla andra håll. Därför är det så angeläget att se till, att varje satsad krona gör största möjliga nytta där den placeras. Vad vi skall göra nu och framgent är alltså att fullfölja alla de planer som nu finns för vår gemensamma transportapparat. Herr talman! Mycket har saknats i denna redogörelse: väginvesteringarna, posten, tele, flyget, sjöfarten, hamnarna och mycket annat. Jag har dock inte ansett det riktigt att ta upp mer av kammarens dyrbara tid. Måhända har jag redan talat alltför länge. Jag har valt att i huvudsak anlägga principiella synpunkter på trafikpolitiken. Den livliga debatt som förs i dessa frågor just nu gäller ju principerna, och eftersom all trafikpolitik måste ha en fast grund att stå på måste allas vår uppgift vara att i första hand enas om riktlinjerna. Klarar vi inte det, herr talman, då blir våra möjligheter till praktiskt arbete under de kommande åren starkt begränsade.

Herr talman! Mycket har saknats, sade kommunikationsministern om sitt anförande. Ja, bl.a. svar på de frågor som ställdes till kommunikationsministern tidigare i dag. Men statsrådet har ju mycket att försvara. I början av anförandet citerade kommunikationsministern vad jag hade sagt den 25 november, då jag meddelade att utskottet inte hade tillstyrkt en socialdemokratisk motion om en allmän parlamentarisk utredning om trafikpolitikens fortsatta utformning. Men statsrådet läste inte upp vad som står i omedelbar anslutning till detta, nämligen: ”Vi är överens om att det behövs en omprövning av de ramar som skall läggas ut i vår trafikpolitiska ramhushållning.” Det hade inte förlängt anförandet så mycket att citera det också. Frågan är alltså när vi skall kunna börja en översyn av trafikpolitiken. Vi har sagt att det behövs ytterligare en del underlag, t.ex. Vägplan 70. Vi har fått ett indirekt svar genom att det ju i årets statsverksproposition fattas 200 å 300 miljoner kronor för att komma upp till miniminivån i Vägplan 70. Beträffande vägkostnadsutredningen gav mig statsrådet i november det beskedet att en arbetsgrupp hade tillsatts i början av förra året. I maj begärde emellertid den trafikpolitiska delegationen ytterligare expertis. Vad jag tillät mig begära i dag var att statsrådet skulle ge utredningen resurser, ett sekretariat som kunde ägna sig helt åt uppdraget och en tidsplan. Om detta hörde vi ingenting.

Denna målsättning är emellertid för allmänt hållen och behöver preciseras. Jag är fullt medveten om de positiva inslagen i 1963 års trafikpolitiska beslut, bl.a. vad som sägs om kostnadsansvaret, och detta underströk jag också i den debatt som vi hade i november månad. Statsrådet talade om den nya utredningen, och den vill jag hälsa med stor tillfredsställelse. Den tar upp många viktiga och angelägna frågor. Men jag skulle vilja be statsrådet att från början ge denna utredning tillräckliga resurser så att den kan åstadkomma någonting och statsrådet slipper att ägna praktiskt taget hela sin tid i denna talarstol åt att uppträda som försvarsadvokat för bristfälliga kommunikationer.

Herr talman! Jag vill gärna gratulera statsrådet till hans beslut om trafikplanering och modellplaner i tätorter. Statsrådet visar där stor framsynthet och en betydande klokhet, större klokhet än det gamla allmänna beredningsutskottet som så sent som under fjolåret avstyrkte en centerpartimotion med den innebörden. Det är bra att detta beslut nu kommer. När statsrådet sedan försöker sig på konststycket att påstå att centerpartiet skulle ha ändrat inställning till trafikpolitiken sedan i höstas, så har han fel — precis lika fel som när han under valrörelsen ville göra gällande att om centerpartiet kommer i regeringsställning skulle vägbyggnadsandelen minska kraftigt. Vad vi sagt är att de grundläggande principerna i 1963 års trafikpolitiska program är riktiga men att tillämpningen är felaktig därför att riksdag och regering inte följer målsättningen. Vi vill ändra på detta — vi vill se trafikpolitiken som ett verksamt regionalpolitiskt medel. Siffrorna beträffande SJ är naturligtvis intressanta, men vi har sett dem tidigare och vi kan dem. Vad jag sade i den delen var att kritiken inte skall riktas mot generaldirektören i SJ utan mot riksdag och regering som inte ställer de medel till förfogande som SJ behöver för att uppfylla de krav som människorna har rätt att ställa på en kollektiv trafik. Jag menar, herr statsråd, att detta i högsta grad är en fråga om solidaritet mot människor och en vilja till inriktning av trafikpolitiken så att vi kan skapa de förutsättningar som behövs för en regionalpolitik som i sin tur skapar möjligheter för människorna i de bygder det gäller. Och jag skulle gärna, herr talman — jag har aldrig gjort det förut och det blir sannolikt ingen vana — vilja sluta detta inlägg med att citera vad statsministern sade här i tisdags just i fråga om solidariteten.

Herr talman! Kommunikationsministern hade vänligheten att i sitt huvudanförande även beröra min interpellation angående järnvägslinjen Bollnäs—-Orsa. Jag avser inte att ta upp någon debatt omkring den interpellationen just nu — det kommer väl ett tillfälle senare, då den debatten kan föras. Jag vill bara konstatera att av de tre frågor som jag ställt i min interpellation har statsrådet nu delvis besvarat den första, nämligen vilka överväganden och motiv som ligger till grund för regeringens beslut i detta avseende. Men de två andra frågorna är, herr statsråd, konsekvensfrågor till den första, och beträffande dessa är det av stor betydelse att ett klarläggande besked ges från regeringens sida. Jag hoppas också att jag i statsrådets slutliga interpellationssvar kommer att få ett sådant besked. Nr 14 Sedan vill även jag uttala min tillfredsställelse med den utredning som Fredagen den statsrådet aviserade, men jag skulle varit ännu mer tillfredsställd om 22 januari 1971 statsrådet kunde komplettera den utredningen med att även omfatta oo §trafikförsörjningen i glesbygderna. Sådana bygder drabbas självfallet hårt Allmänpolitisk av de omfattande nedläggningar som nu sker.